Herr talman! Vi har från centerns sida sedan 1985 aktualiserat denna fråga och tyckt att det är viktigt att vi gör klart för oss hur vi vill ha den framtida organisationen inom domstolsväsendet. Sedan dess har både moderaterna och folkpartiet anslutit sig till vår uppfattning, men socialdemokraterna anser tydligen fortfarande att det inte finns något behov av en sådan översyn. Det är givetvis beklagligt. Jag nämnde i mitt inledningsanförande tre aktuella exempel på åtgärder som, om de genomförs, leder till att det blir minskningar för de allmänna domstolarna, dvs. tingsrätterna. Helge Klöver tycker att vi inte skall ta upp denna fråga nu, utan avvakta ett förslag från regeringens sida. Men jag vill ta upp det nu därför att jag är orolig för vad dessa förslag kan innebära. Om vi fattar det ena beslutet efter det andra utan att göra klart för oss vad de innebär i slutskedet, då är vi inne på fel väg. Vi måste givetvis först göra klart för oss vilken organisation vi vill ha. Jag vill ställa en fråga till Helge Klöver: Känner han och socialdemokraterna inte någon som helst oro för utvecklingen på detta område? Har de inga betänkligheter över huvud taget när de så envist år från år motsätter sig att vi tar upp denna fråga i en översynsutredning? Så till nämndemannaarvodet. Tycker Helge Klöver att det är rätt och riktigt att på detta sätt öka skillnaderna i arvode mellan nämndemännen? Är det riktigt att exempelvis ett sjukvårdsbiträde som tjänstgör som nämndeman skall ha mindre arvode än en direktör?

Herr talman! Avgångarna från domarbanan är oroande. De är mycket allvarliga. Åtgärder av olika slag, stora som små, behövs. En relativt liten åtgärd vore enligt vår mening att gå vidare på vägen med delegering. Herr talman! Helge Klöver går med på att delegeringen är positiv ur rationaliseringssynpunkt. Trots detta, trots att domare avlastas rutingöromål, trots att biträdande personal därigenom får mer ansvarsfulla uppgifter, trots att erfarenheterna av delegering är goda och trots att man delar tankarna bakom folkpartiets motion, så vill man inte ge regeringen till känna att arbetet med denna delegering skall gå vidare och intensifieras. Är det något annat än prestigetänkande som står bakom yrkandet om avslag på vår motion? När det gäller specialdomstolarna som debatten också har gällt, kan jag instämma i vad Björn Körlof och Gunilla André har sagt. Det är dock en typ av specialdomstol som vi inte har sagt något om. Det är ekodomstolarna, som vi i folkpartiet hela tiden har varit emot. Vad är det egentligen som motiverar deras fortsatta existens? Tycker Helge Klöver att de få fall som har förts till ekodomstolarna kan motivera domstolarnas fortsatta existens? Vi fick inte svar på frågan om det är godtagbart för socialdemokraterna att avgörandet i specialdomstolarna inte kan överklagas.
Herr talman! När det gäller att åstadkomma effektivitet i rättskipningen och få en allsidig bedömning av kunniga och sakkunniga människor, blir det naturligtvis en viss intressemotsättning mellan de allmänna domstolarna och specialdomstolarna. Man har emellertid inte kunnat påvisa några negativa effekter av att vi har fört över vissa ärenden. I många fall är det särskilda tingsrätter som har utsetts att handlägga vissa typer av mål. Jag vill svara på Gunilla Andrés direkta fråga om vi inte känner någon oro för utvecklingen. Vi har sagt att vi är beredda att göra regleringar allteftersom reformarbetet fortskrider. Rättegångsutredningen har lagt fram förslag om hyresnämnderna och bostadsdomstolen. Man arbetar med detta i regeringskansliet. Det kan ju tänkas att det blir ännu fler frågor som så småningom kan ge sig till känna. Vi tycker emellertid inte att det behövs en stor utredning kring denna fråga nu. Det har inte aktualiserats, eftersom man inte har kunnat påvisa några speciellt negativa effekter av den organisation vi har för närvarande. Gunilla André får naturligtvis aktualisera dessa frågor. Det är inget fel i det, när det gäller förslag från kommittéer och förslag som kommer upp. Här i riksdagen kan vi nog avvakta tills vi får det underlag som behövs för att diskutera dem på ett allsidigt sätt. Vi har ju en gammal god regel som säger att vi skall ha ett bra beslutsmaterial med utredningar och remissorgans synpunkter innan vi fattar beslut. När det gäller ersättning till nämndemän råder det enighet i utskottet, så när som på centerpartiet. Man kan även på detta område ha delade meningar om vad som är rättvisa. Den här frågan har bl.a. diskuterats i Kommunförbundet. Det har resulterat i rekommendationer ute i kommunerna om att man kan införa ett slags ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Det är inte bara inom nämndemannakåren man använder sig av detta system. Lars Sundin! Riksdagen har i flera omgångar fattat beslut om att man skall ge möjlighet för domstolsväsendet att öka delegeringen. Jag har ett pressmeddelande från en konferens med personalorganisationer. Det var statstjänstemännens ST Domstol som hade en konferens, där denna fråga var ett stort ämne att diskutera. Man var mycket positiv till de möjligheter som getts för delegering. Från personalens sida säger man i detta pressmeddelande att ansvaret nu ligger på de enskilda myndigheterna att utnyttja de möjligheter som finns för att effektivisera verksamheten. I den personalgruppen anser man att instrumentet för delegering finns. Det kan ju tänkas att det på vissa håll har varit en viss tröghet när det gäller att använda sig av det. Det finns skäl att säga att det borde gå litet snabbare med utnyttjandet av de möjligheter som finns. Det finns därför ingen anledning för riksdagen att i detta läge göra något nytt tillkännagivande när det gäller möjligheten till delegering. Det är bättre att avvakta och se hur man använder de möjligheter som redan finns ute på myndigheterna.
Herr talman! Helge Klöver säger att vi inte har sett några negativa effekter av att vi har olika specialdomstolar. Jag är inte så säker på det. Jag tror faktiskt att vi kan se en del sådana negativa effekter. Det blir bristande förutsebarhet hos de enskilda medborgarna om vad domstolarna kan komma fram till. Det blir svårt att överblicka vilken domstol man skall vända sig till i olika ärenden och mål. Även om man hjälper till och skickar ärendet till rätt instans, så är det otillfredsställande att medborgarna inte själva i första instans kan vända sig till en domstol som har allmän behörighet och allmän kompetens för alla typer av mål. Mitt och reservanternas resonemang grundar sig på vissa principer om hur rättsväsendet skall fungera. Specialdomstolarna bryter mot dessa principer. Det är en negativ effekt. När vi fortsätter denna diskussion vid något senare tillfälle skulle jag vilja att Helge Klöver och socialdemokraterna går in på principiella resonemang om specialdomstolar kontra allmänna domstolar. I stater som vi inte alls har något att göra med tillsätter man ofta specialdomstolar i många andra sammanhang för vissa typer av mål, eftersom regimen där vill ha en viss typ av avgöranden till stånd. Jag vill absolut inte säga att socialdemokraterna skulle vara ute efter detta i vårt land. Vi bör emellertid själva vara medvetna om att den diskussionen förs på många andra håll i världen. Europakonventionen bygger bl.a. upp sitt resonemang och sitt rättssys tem på att det inte skall finnas specialdomstolar med en viss sorts sammansättning för vissa typer av mål, eftersom erfarenheterna utifrån Europa under tidigare skeden var så otäcka omkring detta. Jag hoppas att socialdemokratin själv skall känna att diskussionen inte behöver och inte bör glida in i den typen av resonemang, utan att vi kan vara överens om att vi skall ha ett domstolssystem i princip utan specialdomstolar. Vi skall ha allmänna domstolar med allmän behörighet att ta hand om alla typer av mål, med lekmannamedverkan och stor kompetens och skicklighet hos domarna. Den speciella kunskap som ibland behöver tillföras vissa mål och ärenden kan tillföras målen på det sätt som vi tidigare resonerat om.
Herr talman! Frågan om hyresnämndernas och bostadsdomstolens eventuella flyttning till de allmänna domstolarna har, som jag nämnde, övervägts i regeringen sedan 1980. En rak fråga blir då när det kommer något förslag från regeringens sida. När det gäller nämndemannaarvodet är det riktigt att också - derater och folkpartister är med på den differentierade arvodessättni 'n för nämndemän. Men det var i alla fall regeringen som lade fram förslaget. Från centerns sida har vi gått emot denna orättvisa, som vi uppfattar det. Det gäller arvodet till nämndemän, men - vilket Helge Klöver också nämnde —- systemet finns också beträffande andra uppdrag. Vi har tyckt att det inte är riktigt att göra en skillnad beträffande arvode för samma arbete. Men tydligen har man nu helt frångått regeln om att ha lika lön för samma arbete.
Herr talman! Det råder en viss tröghet i fråga om delegering, sade Helge Klöver, och menade att riksdagen därför inte skall göra något tillkännagivande, som folkpartiet önskar. Jo, Helge Klöver, det är just därför som riksdagen skall göra ett tillkännagivande om att den här delegeringen skall bedrivas mer intensivt. Det skulle verka påtryckande och pådrivande, enligt vår mening, just därför att det hela sker med en viss tröghet.
Herr talman! Till Björn Körlof: Olika domslut i likartade ärenden kan lika väl inträffa mellan olika tingsrätter som om man har specialdomstolar. Beträffande jämförelsen med andra länder, där man har negativa erfarenheter, anser jag att man inte kan dra så långtgående slutsatser. Vi har t.ex. överfört till vissa tingsrätter att handlägga sjörättsmål och gjort andra överföringar till fastighetsdomstol, vattendomstol osv., för att man skall kunna använda sig av den speciella sakkunskap och erfarenhet som finns hos vissa domare i de domstolarna. Men jag tror alltså att man litet grand överdriver de negativa effekterna. Däremot har jag sagt — och det har vi också sagt i betänkandet — att allteftersom problem gör sig gällande är vi beredda att ta upp problemen. Någon allmän översyn anser vi dock inte att det finns anledning till nu. Frågan om partssammansatta domstolar är gammal och har diskuterats många gånger tidigare. Rättegångsutredningen har behandlat frågan ganska ingående i sitt betänkande. Men även där har man — om jag inte minns fel — varit ganska enig om att vi, även om hyresärenden förs över till allmän domstol, skall ha ett partsinslag i dessa ärenden. Åsikterna här är litet grand delade. Till Lars Sundin beträffande delegeringen: Det var just när vi beslutade om delegering som vi klargjorde för myndigheterna att de skall använda sig av delegering. Det är inte vanligt att riksdagen dessutom — ett år eller ett halvår efter beslutet — går ut med pekpinnar till enskilda myndigheter. De har fått pekpinnen genom att de har fått möjlighet till delegering, och den möjligheten skall de använda.

Herr talman! I motion L904 har vi motionärer från fyra partier yrkat att bestämmelser i sjölagen om onykterhet till sjöss skall införas, innebärande att fylleriförseelser där bedöms lika strängt som liknande förseelser på land. Vidare har vi krävt en sådan lagändring att den på land tillämpade promillelagen skulle gälla även för trafik på sjön. Slutligen föreslår vi en av staten inför den stundande båtsäsongen initierad informationskampanj med inriktning på en förbättrad säkerhet genom hävdandet av nykterhet vid all sjötrafik. Det är välgörande att lagutskottet i sin principiella deklaration är klar, då man säger att alkoholförtäring i samband med sjötrafik inte är förenlig med de krav sjölivet ställer, utan leder till ökade risker för allvarliga olyckor. Den stora ökningen av antalet fritidsbåtar med starka motorer och höga hastigheter leder enligt utskottets mening till att man ”i högre grad än förr måste inskärpa kravet på nykterhet till sjöss”. Det leder utskottet till att föreslå riksdagen att man borde ha en lika sträng syn på onykterhet till sjöss som till lands. Man föreslår en ändring av 325 § sjölagen, så att den anpassas till vad som gäller enligt trafikbrottslagen. I den delen tillstyrker utskottet vår motion och föreslår att riksdagen skriver till regeringen i denna fråga. Om utskottet har en logisk linje beträffande vårt första yrkande, är det annorlunda när det gäller det andra yrkandet, dvs. om kravet på promilleregler också på sjön. Faktum är att antalet fritidsbåtar på tiotalet år har ökat från omkring 500 000, för att på mitten av 1980-talet uppgå till över en miljon båtar. Därtill kommer att båtarna körs med allt högre hastighet, ofta i trånga passager och i starkt trafikerade vatten, där blandningen i trafikbilden av stora och små båtar är påfallande. Den ökade frekvensen av vattenskidåkande komplicerar bilden ytterligare. All statistik ger vid handen att alkoholförtäring är en väsentlig del i eller bidragande orsak till många båtolyckor på sjön, åtskilliga med svår eller rent av dödlig utgång. Det finns också en uppenbar brist på kunskap när det gäller vådan av att förena alkohol och trafik på sjön. I fråga om nykterhet i trafiken har vi en aktiv debatt om att sänka gränsvärdena vid påföljd för trafiknykterhetsbrott. Dessutom är förenklade och förbättrade mätmetoder på gång. Det vore både rimligt och logiskt och trafiksäkerhetsfrämjande att införa en promilleregel också i sjötrafiken. Men här tvekar lagutskottet. Man suckar tungt och resignerat över att det är svårt att upprätta trafikkontroller i sjötrafiken för att garantera efterlevnaden. Det problemet gäller mycket av svensk lagstiftning, men ändå har lagstiftare inte väjt för att slå fast samhällets attityd och hållning till olika företeelser. Inte är det väl så att lagutskottet vill ta bort promillereglerna i landtrafiken därför att bara en bråkdel — eller skall vi säga någon promille — kan kontrolleras i landsvägstrafiken? Dessutom underskattar lagutskottet betydelsen av att en promillelagstiftning skulle göra fullt klart att det även på sjön finns betydande risker i trafiken. Dessa risker mångfaldigas, precis som i landtrafiken, redan då föraren är måttligt påverkad av alkohol. En sådan konstruktiv lösning beträffande trafiksäkerheten på sjön har utskottet inte velat bidra till. Man har förskansat sig i ett defensivt resonemang kring övervakningsfrågor. Herr talman! När frågor faller kan de också falla framåt. Jag har berömt utskottet för att man har konsekvens i bedömningen av hur påföljdsfrågorna bör hanteras. Men jag är kritisk till att lagutskottet i fråga om att införa en promilleregel inte har tagit det avgörande steget — ännu. Kravet på ökad trafiksäkerhet också på sjön kommer att öka i styrka. Därför är det nödvändigt att finna konstruktiva och effektiva lösningar.

Herr talman! Ekonomiska föreningar betyder synnerligen mycket i vårt land och har stor betydelse för sina medlemmar och för hela vårt samhälle. Bland de många föreningar som är organiserade som ekonomiska föreningar finns alltifrån stora landsomfattande föreningar som KF och LRF till små lokala föreningar med ett fåtal medlemmar, dock minst fem stycken. För ekonomiska föreningar gäller en noggrann lagstiftning som dels ungefär motsvarar aktiebolagslagens regler för aktiebolag, dels anger regler om medlemskap och medlemmars rättigheter och skyldigheter. Vad gäller antalet medlemmar stadgas att en ekonomisk förening måste ha minst fem medlemmar. Ett undantag är dock att det räcker med tre eller fyra om minst tre av medlemmarna är ekonomiska föreningar eller andra föreningar som är att anse som juridiska personer. Frågan om att tillåta en ekonomisk förening att bestå av mindre än fem fysiska personer som medlemmar har tagits upp i motioner i riksdagen vid flera tillfällen. När vi i fjol behandlade regeringens proposition med förslag till ny lag om ekonomiska föreningar behandlade vi samtidigt två motioner om underlättande av kooperativ verksamhet som var väckta 1986 och 1987 av Gunilla André m.fl. centerpartister. I dessa motioner krävdes bl.a. att det skulle räcka med tre medlemmar för att bilda en ekonomisk förening. I de båda motionerna av Gunilla André m.fl. framhölls vikten av att underlätta för sysselsättning och företagande i kooperativa former. Man betonade bl.a. att det för ungdom och kvinnor i många fall skulle vara lämpligt att starta och driva verksamheter i kooperativ form, alltså i en ekonomisk förening. Bland de sju olika förslagen om att underlätta bildande och bedrivande av verksamhet i form av ekonomisk förening var ett av dem att det alltså skulle vara tillräckligt med tre personer som medlemmar. Detta motiverades med att det ofta kan vara svårt för en liten verksamhet — bl.a. i typiska glesbygder — att kunna uppfylla kravet på minst fem medlemmar. Den socialdemokratiska majoriteten i lagutskottet avstyrkte dessa båda motioner, medan vi från de tre borgerliga partierna reserverade oss för att regeringen borde låta pröva frågan om en minskning av antalet medlemmar. I år har det väckts en motion av fyra socialdemokrater, i vilken det framförs motsvarande krav som i de båda nämnda centermotionerna från i fjol och i den reservation som vi då hade. Det är bra att denna motion har väckts, så att frågan nu åter får prövas i riksdagen. Motiveringarna i den socialdemokratiska motionen kan anses komplettera fjolårets motioner. Det framhålls exempelvis att den kooperativa samverkansformen är lämplig, även om antalet fysiska personer understiger fem. Som exempel nämns föreningar som bildats för gemensamt utnyttjande av marknadsföring, lokaler, administration, teknisk service, maskinservice m.m. Såsom exempel på grupper som det kan gälla nämns journalister, reklammän och övriga i den växande servicebranschen, men även grupper inom lantbruket, där det framför allt handlar om maskinsamverkan och sambruk. Tyvärr avvisar socialdemokraterna i lagutskottet även i år kravet på att regeringen skall pröva frågan om lägre antal medlemmar. Majoriteten framhåller även nu att fem medlemmar fordras för att behålla föreningarnas kooperativa karaktär. Vi från de tre borgerliga partierna reserverar oss även i år. Vi vill alltså att riksdagen i anledning av motionen av de fyra socialdemokraterna — Sverre Palm, Ulla Johansson, Lisbet Calner och Marianne Carlström — skall uttala att regeringen bör låta pröva frågan om lägre medlemsantal i ekonomisk förening. Motivet för vårt krav är, liksom det som framförs i motionen och tidigare års motioner, att det är viktigt att på olika sätt underlätta och stimulera att verksamhet kan drivas i kooperativa former, alltså i ekonomisk förening, och att startande av sådana verksamheter och föreningar inte i onödan får försvåras. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av lagutskottets moderater, folkpartister och centerpartister.

Herr talman! Den fråga som diskuteras i det föreliggande betänkandet — huruvida det skall vara möjligt att ha bara tre medlemmar i en ekonomisk förening — behandlades av utskottet och här i kammaren så sent som för ett år sedan i samband med att den nya lagen om ekonomiska föreningar antogs. Där föreskrivs, precis som i den gamla lagen, att ekonomiska föreningar skall bestå av minst fem medlemmar. Antalet medlemmar får dock, som redan har framhållits här, i vissa fall vara tre. Nu pågår ett visst arbete på detta område. Folkrörelseutredningen har föreslagit att s.k. socialkooperativa föreningar skall kunna drivas som ekonomiska föreningar. I samband därmed har utredningen också föreslagit att antalet medlemmar inte längre skall behöva vara fem utan tre. Dessa betänkanden är remissbehandlade och övervägs för närvarande i regeringskansliet. Jag tycker att vi, som vi brukar göra, bör avvakta arbetet i departementet, innan vi vidtar ändringar i en så nyligen antagen lag. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka avslag på reservationen och bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Beträffande detta anförande vill jag bara säga att de som står bakom årets motion och även de som står bakom fjolårets ju är personer som ser positivt på verksamhet i ekonomiska föreningar och som — vilket jag utgår ifrån — mot bakgrund av egna erfarenheter och strävanden har funnit att det finns behov av att överväga ett minskat antal medlemmar. Jag tycker därför att det är felaktigt av utskottsmajoriteten att avstyrka dessa motioner. Stig Gustafsson hänvisar till vad folkrörelseutredningen har föreslagit. I sin motivering framhåller ju utskottsmajoriteten nu, liksom tidigare, att den kooperativa karaktären kanske skulle gå förlorad med ett mindre medlemsantal och att färre medlemmar än fem saknar bärkraft när det gäller ekonomiska föreningar i allmänhet. Om utskottsmajoriteten nu vill ge något råd till regeringen — och det är ju riksdagen som skall göra uttalandet — skulle ett sådant närmast gå ut på att regeringen avråds från att lägga fram något förslag i denna riktning, eftersom man så klart framhåller att man står fast vid sitt tidigare yrkande på avslag. Hade majoriteten varit positiv till kravet i motionen, hade man förmodligen uttalat sig annorlunda. Jag tycker att detta är beklagligt. Stig Gustafsson och jag representerar två partier som har många medlemmar och sympatisörer som är aktiva i ekonomiska föreningar.

Herr talman! Den ogifte faderns roll bör enligt min och folkpartiets uppfattning förstärkas och ges ett större utrymme i lagstiftningen. Vi anser inte att det är alldeles uteslutet att det obetydliga utrymme som den ogifte fadern har i lagstiftningen också kan vara en orsak till det ibland mycket ringa engagemang som fadern visar gentemot barnen. Vi anser att barnens ställning bör vara så skyddad och så väl ordnad som möjligt, och vi ser här en chans att förbättra barnens situation genom att på ett bättre sätt än hittills lagstiftningsvägen ge den ogifte fadern ansvar, rättigheter och skyldigheter. Därmed kan hans engagemang när det gäller barnet måhända bli större. Det är också, tycker jag, märkligt att en majoritet av denna kammare inte kan förstå att det i ett samboförhållande och i ett äktenskap är ungefär lika stor sannolikhet för att mannen i förhållandet är far till det barn som föds i förhållandet. Med tanke på den lagstiftning som råder, där man ju har accepterat samboförhållandet, är det märkligt att man inte är beredd att ge parterna i ett samboförhållande samma självklara status som parterna i ett äktenskap. Att barn som föds i ett samboförhållande skall vara faderlösa en tid efter födelsen är för mig både upprörande och på något sätt ett tecken på att man inte är beredd att ta det ansvar som man har möjlighet att ta genom en lagstiftning. Det är osannolikt att man inte kan betrakta mannen i ett samboförhållande som far till det barn som föds i samboförhållandet på samma sätt som det är osannolikt att mannen i ett äktenskap inte skulle vara far till det barn som föds i äktenskapet. Jag tror att det skulle vara till gagn för fadern men även för barnet, om denna kammares majoritet ville förändra lagstiftningen, så att det blir lika självklart för ett barn som föds i ett samboförhållande som för ett barn som föds i ett äktenskap att få en far redan vid födelsen. Detta borde kunna ordnas genom en anmälan under graviditeten och utan någon som helst utredning. Om mannen och kvinnan i förhållandet är överens om att barnet är deras gemensamma, så behöver man enligt min mening inte ytterligare utreda detta. För mig är det självklart att barnen i ett samboförhållande skall ges samma rättssäkerhet som barn födda i ett äktenskap. Jag beklagar djupt att riksdagens majoritet inte är beredd att jämställa barn i samboförhållande med barn i äktenskap. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall begränsa mig till att kommentera reservationen från folkpartiet i det betänkande angående faderskapsfrågor som vi nu behandlar. I övrigt har ju utskottet varit enigt. Folkpartiet återkommer för tredje året i rad med samma motionskrav. Den motionstext vi haft att ta ställning till har också återkommit i samma summariska ordalag år efter år. De regler vi i dag har för att fastställa faderskap för barn vars föräldrar är sammanboende har utformats främst för att säkra barnets rätt. Barnet har rätt att kräva att samhället medverkar till att den verklige fadern blir antecknad som fader. Samtidigt har det dock varit viktigt att proceduren för sammanboende föräldrar görs på ett smidigt och enkelt sätt, så att inte föräldrarna känner sig kränkta. Detta har vi lyckats uppnå genom det sätt på vilket faderskapsfastställelser i dag går till, och i betänkandet redogörs för att ytterligare förenklingar helt nyligen har gjorts. Sedan vi senast behandlade dessa frågor har sambolagen trätt i kraft, dock utan folkpartiets stöd i kammaren. Nu kommer folkpartiet i detta sammanhang och åberopar lagen som stöd för sina förslag. I sin reservation säger folkpartiet nämligen att någon form av faderskapspresumtion för fäder som är sambo med barnets moder skulle ligga i linje med lagstiftningen. Folkpartiets förslag innebär att även en sammanboende man automatiskt skulle bli antecknad som far när barn föds i samboförhållandet. Hur detta skall genomföras i praktiken har dock inte folkpartiet gått in på. Såvitt jag förstår är förslaget inte genomförbart i dag, lika litet som det var för ett år sedan. Det beror på att sammanboende inte kyrkobokförs tillsammans. Man kan alltså inte kontrollera vilka som är sammanboende, och då kan inte heller en faderskapspresumtion enligt folkpartimodell genomföras, åtminstone inte om vi vill bevaka barnets intressen. Förslaget faller alltså på sin dåliga sakliga underbyggnad. Det alternativ som folkpartiet anger i sin reservation går ut på att faderskapsutredningen skall slutföras innan barnet har fötts. Som vi redogjort för i tidigare betänkanden är det i dag möjligt att få fastställelsen av faderskapet påbörjad före barnets födelse och slutförd mycket snart efter. Jag vill påpeka att barnet har en far när det föds, även om det inte i den stund barnet föds har skrivits in i kyrkoboken. Men barnet har en far. Jag tycker att det skulle vara bra om vi kunde komma överens om det, Kjell-Arne Welin. Det går alltså att få denna fastställelse gjord på ett snabbt och smidigt sätt. Detta, i kombination med att samhället genom denna handläggning bevakar barnets rätt till att rätt man fastställs som fader, gör att det inte heller finns anledning att bifalla detta förslag. Detta alternativa förslag faller alltså också på sin dåliga sakliga underbyggnad. Man kan med utgångspunkt i reservationen fråga sig vems rätt folkpartiet anser att samhället skall bevaka. Det är alltså här utskottsmajoriteten och folkpartiet skiljer sig åt. Visst är det viktigt att de ogifta fäderna känner sig som fullvärdiga fäder, som folkpartiet skriver. Det kan vi alla vara överens om, och jag vill faktiskt påstå att de gör det redan i dag. Men om förändringar, såsom folkpartiet föreslår, går ut över barnens rättstrygghet, då måste vi tänka oss för. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu har sagt yrkar jag avslag på reservationen och bifall till lagutskottets hemställan i dess betänkande 25.
Herr talman! Som jag minns debatten förra året var inte skälet till avslag på motionen att man var osäker på att mannen i samboförhållandet var barnets far. Men nu hävdar Ewa Hedkvist Petersen att ett av skälen till att man inte kan bifalla vårt förslag är att det är osäkert att mannen i ett samboförhållande är fader i biologisk mening. Ewa Hedkvist Petersen började sitt anförande med att säga det. Vad är det som talar för att det skulle vara mindre troligt att mannen i ett samboförhållande är fader än att mannen i ett äktenskap är fader? De lever ju under exakt samma förutsättningar, det är bara det att i det ena fallet har parterna inte ingått äktenskap. I allt övrigt lever de på samma sätt som ett gift par. Det är lika osannolikt i ett samboförhållande att mannen som lever tillsammans med barnets moder inte skulle vara far till barnet som det är att mannen i ett äktenskap inte skulle vara far till ett barn fött i äktenskapet. Ewa Hedkvist Petersen säger att vi i folkpartiet inte har biträtt utskottsmajoriteten i fråga om sambolagen. Det är i viss mån riktigt, men jag hoppas att Ewa Hedkvist Petersen själv märker hur ologiskt det är att vi inte skulle kunna väcka förslag utifrån den lagstiftningen, bara därför att vi inte stod bakom den. Vi måste ju väcka förslag utifrån den lagstiftning som gäller, oavsett om vi har biträtt den eller ej. Sedan säger Ewa Hedkvist Petersen att förslaget inte är genomförbart. Jag förstår inte hur man kan påstå att någonting inte är genomförbart. Det man verkligen vill genomföra är ju alltid genomförbart. Detta är mycket enkelt att genomföra — det gäller bara en vanlig anmälan av fadern och modern under graviditeten att båda är överens om att dessa två är föräldrar till det barn som skall födas. Sedan säger Ewa Hedkvist Petersen att barnet har en far. Jag vet också att alla barn har en far. Men det handlar inte om att barnen i biologisk mening har en far, för det är vi väl överens om att de har. Det som vi protesterar mot är att de inte skall ha en far i juridisk mening enbart på grund av att deras föräldrar har valt att leva i en annan typ av förhållande än äktenskapet. Det är förnedrande för dem som väljer att leva på ett annat sätt än i äktenskapet att på ett integritetskränkande sätt behöva hävda sin rätt som föräldrar gentemot de födda barnen. Man skall kunna både påbörja och avsluta förfarandet när det gäller vem som är far till ett barn innan det är fött. Ett barn i ett samboförhållande har samma självklara rätt att ha en juridisk far som ett barn i ett äktenskap. Ewa Hedkvist Petersen skall därför inte hävda att detta inte är genomförbart. Vi ger exempel på hur man skall kunna genomföra detta, och det är mycket lätt. Men det är klart att med ert argument, att det är ganska osannolikt att mannen i ett samboförhållande är far till barnet och att det förhållandet inte råder i ett äktenskap, så förstår jag att ni inte kan biträda detta förslag. Men vi i folkpartiet har en annan uppfattning. Vi tror faktiskt att en fader som lever i ett samboförhållande lika säkert som en fader som lever i ett äktenskap är den biologiska fadern och att detta kan fastställas före födseln, och vi tror inte att det är speciellt svårt.
Herr talman! När vi debatterar denna fråga måste vi inse att det i Sverige i rättslig mening inte är samma sak att vara gift som att vara sammanboende. Vi måste utgå från verkligheten. I samband med att sambolagen infördes uttalade riksdagen att man inte ville skapa någon sorts B-äktenskap. Därför utformade vi sambolagen på det sätt som den nu ser ut. Enligt denna lag registreras inte sammanboende. Sambolagen gäller bara ekonomiska mellanhavanden mellan parterna. Om ett par vill åtnjuta full rättslig trygghet får det låta registrera sin sammanlevnad genom giftermål. Folkpartiet strävar i sin reservation efter att skapa en form av B äktenskap, vilket riksdagen nyligen har avvisat. Folkpartiet har alltså gjort en kovändning. Folkpartiet driver någon sorts teori om att ogifta föräldrar inte skulle vara lika engagerade i sina barn som gifta föräldrar på grund av att faderskapet måste fastställas. Jag tror att detta synsätt är mycket orättvist mot dessa ogifta fäder. Jag tror inte att detta engagemang hänger samman med hur faderskapet fastställs. Jag har ju redogjort för att det kan ske genom ett enkelt förfarande. Vi skall också komma ihåg att den ogifta faderns rättigheter har stärkts betydligt under det senaste årtiondet, t.ex. när det gäller det enkla förfarandet när sammanboende önskar få gemensam vårdnad och när det gäller förändringarna i namnlagen. Barnet kan nu på ett mycket enkelt sätt få faderns efternamn. När det gäller utskottsmajoritetens principiella hållning att i första hand barnens rätt skall gälla har utskottsmajoriteten återigen upprepat att det är viktigt för barnen i framtiden att samhället från början har bemödat sig om att fastställa faderskapet. Och visst kan detta upplevas som krångligt för en del sammanboende mammor och pappor, det har vi hört flera vittnesmål om. Men i detta sammanhang måste barnets rätt komma i första hand, och vi måste inse realiteterna. Genom ett giftermål registreras sammanlevnaden, men i ett samboförhållande registreras inte sammanlevnaden. Jag är emellertid ganska säker på att de flesta sammanboende föräldrar har förståelse för att faderskapet skall fastställas. Jag tror också att de med glädje har hälsat de förenklingar som har gjorts under de senaste åren, och deras rättmätiga krav på en smidig utredning har tillgodosetts i mycket hög grad. Jag tror faktiskt att den mycket stora majoriteten i den här kammaren har intagit en bra hållning, och jag vill än en gång yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Återigen hävdar Ewa Hedkvist Petersen att det är säkerheten när det gäller vem som är fader till barnet som är ett av de mest väsentliga skälen till ert ställningstagande. För mig framstår det som det sämsta av alla argument. I och med detta måste ni ju mena att risken för att mannen i ett samboförhållande inte skulle vara far till barnet är väsentligt mycket större än när det gäller mannen i ett äktenskap. Den typen av argument ställer jag mig inte bakom, eftersom samboförhållanden i alla avseenden är att likna vid äktenskap när det gäller förhållandet mellan mannen och kvinnan. Jag tror inte att Ewa Hedkvist Petersen kan visa att barn som föds i ett samboförhållande oftare skulle ha en annan fader än den som modern lever tillsammans med i detta förhållande än vad som är fallet beträffande barn i ett äktenskap. Jag tror att möjligheten för att fadern är en annan än den som modern lever med är lika stor i ett äktenskap. Det sägs alltså att mannen i ett äktenskap alltid är far till barnet. Men i ett samboförhållande måste det alltid prövas vem som är far till barnet. Denna inställning är för mig helt ologisk. Om en man och en kvinna har valt att leva i ett samboförhållande, som i alla avseenden liknar ett äktenskap, tror jag faktiskt att sannolikheten för att mannen i detta förhållande är far till barnet som finns är precis lika stor som i ett äktenskap. Med den inställning som Ewa Hedkvist Petersen har tycker jag att man borde fastställa faderskapet även på de barn som föds i ett äktenskap. Vi i folkpartiet har en annan uppfattning. Vi tror faktiskt att man måste kunna lita på att män som lever i ett samboförhållande är biologiska fäder till de barn som föds i dessa förhållanden. Sedan säger Ewa Hedkvist Petersen att vi vill skapa något slags B-äktenskap. Frågan är vem som egentligen vill skapa ett B-äktenskap — är det ni eller vi? Vi vill så långt som möjligt att samboförhållanden skall jämställas med äktenskap, medan ni hävdar att samboförhållande skall vara något slags B-äktenskap. I samboförhållande skall man reglera, göra prövningar, och barnen i förhållandet skall utsättas för integritetskränkande undersökningar, m.m. Om Ewa Hedkvist Petersen nu har rätt i fråga om A och B-äktenskap, vad är det då som ni skapar? Ni skapar ju A och B-barn. A-barn är sådana som föds inom äktenskapet, och de har i juridisk mening en mor och en far när de föds. Men alla andra barn, inkl. de som föds i samboförhållanden, är B-barn. De har en mor när de föds, men deras far är i juridisk mening okänd. Detta är inte rimligt. Om föräldrarna är överens om att mannen i ett samboförhållande är fader till barnet, så måste väl politikerna kunna acceptera detta och skapa en lagstiftning som innebär att man tar med en faderskapspresumtion även för dem. Jag tycker inte att politikerna skall börja ta på sig ett ansvar — att inte lita på föräldrarna, att besluta om när föräldrar i samboförhållanden m.m. måste prövas litet extra, medan man litar på den andra typen av föräldrar som har valt att gifta sig; dessa föräldrar behöver inte prövas. Jag hoppas att Ewa Hedkvist Petersen själv hör den dåliga logiken i hennes sätt att resonera.
Herr talman! Den sista delen av Kjell-Arne Welins anförande tycker jag ledde litet väl långt, så det skall jag avstå från att kommentera. Som jag sade tidigare kräver sambolagen ingen registrering av samlevnaden, den reglerar bara de ekonomiska mellanhavandena. Den tillämpas i de fall då de samboende separerar, och då kan man kanske behöva utreda om det har förelegat ett samboförhållande eller inte. När det gäller grundvalen för den lagstiftning som vi har i dag beträffande faderskapsfastställelse säger vi att samhället skall medverka till fastställelse av faderskapet om föräldrarna är ogifta. Skulle kammaren, mot all förmodan. anta en faderskapspresumtion för samboende skulle vi också behöva göra en utredning om när föräldrarna började sammanbo. Om samhället skall medverka till att ge barnen denna rättstrygghet måste vi också utreda huruvida kontrahenterna sammanbodde — och man då kan säga att faderskapspresumtionen skall gälla. Utredande kommer vi aldrig ifrån så länge vi inte har registrering av sammanboende. Och vi har sagt att vi inte skall ha någon sådan registrering: vi skall inte ha några B-äktenskap. Jag vill avsluta med att åter säga att det är barnets rättstrygghet utskottsmajoriteten värnar om. Utskottsmajoriteten består av en stor del av partierna i denna kammare. Vi tycker faktiskt att det är barnets rättstrygghet som vi skall värna. Det kan kännas litet krångligt för en del fäder, men jag tror faktiskt att de förstår detta om de tänker på att det kan vara till gagn för barnet i det långa loppet.
Herr talman! Vi har tydligen helt olika uppfattning om vad som är bäst för barnet. Vi i folkpartiet tror att det är bäst för barnet att ha både en mor och en far då det föds, medan socialdemokraterna har uppfattningen att det är bättre för barnet att i juridisk mening bara ha en mor när det föds och ingen far. Jag kan inte förstå logiken i detta resonemang, men det är möjligt att det beror på min oförmåga att förstå. Jag sade i mitt förra inlägg att ni medvetet skapar A och B-barn. Ni skapar alltså barn som har mor och far från början, och ni skapar medvetet barn som inte har någon far från början. Detta är alldeles fel. När ni säger att det skall vara så, kan ni inte samtidigt påstå att ni arbetar för barnets bästa. Jag hävdar med bestämdhet att i ett samboförhållande, precis som i ett äktenskap, måste man utgå från att det är mor och far som lever tillsammans i ett förhållande. Med en mycket enkel anmälan från modern och fadern till myndigheterna skulle man kunna få den presumtion som vi efterlyser. Detta är inte alls svårt att genomföra och skapar inga problem i efterhand heller. Detta är bara en fråga om vilja — om man vill att ett barn skall ha både mor och far då det föds. Vill man det inte gör man saken svårare, men det är egentligen inte svårt.

Herr talman! Detta betänkande, som ägnas socialstyrelsens verksamhetsområde, innehåller tre moderata reservationer och en gemensam borgerlig reservation. Samtliga dessa fyra reservationer är gamla bekanta från tidigare riksmöten. Reservation nr 1 handlar om statens övergripande ansvar för hälsooch sjukvården. En förutsättning för att staten skall klara denna uppgift på ett bra sätt är att vi ser till att den medicinska kompetens som krävs finns. Hälsooch sjukvården måste bygga på medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. Det har visat sig att det var ett misstag att slå ihop medicinalstyrelsen och socialstyrelsen till ett verk, och att det är hälsooch sjukvården som har förlorat på affären. Åtgärden att samla de medicinska och de socialvårdande uppgifterna under en hatt för att få en bättre helhetssyn har medfört stora nackdelar. De medicinska intressena har fått stå tillbaka för andra socialt inriktade ansvarsområden. Kvaliteten på helheten blir inte bättre än summan av de enskilda delarnas kvalitet. När, som i det här fallet, hälsooch sjukvårdsdelen tappat stor del av sin kompetens på det centrala planet måste detta rättas till. Ytterst handlar det om kvaliteten på hela hälsooch sjukvårdsområdet i landet, och det är i slutändan patienten som blir drabbad. Det råder i dag brister när det gäller den medicinska kompetensen inom socialstyrelsen.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 Föregående reservation handlade om det statliga ansvaret för hälsooch sjukvården. Nu förflyttar vi oss till det regionala planet. Den gamla länsläkarorganisationen hade en viktig funktion att fylla; dels svarade den för tillsynen över hälsooch sjukvården regionalt, dels fungerade den som rådgivande och förebyggande instans. Länsläkarna kunde, tack vare sin lokalkännedom och närheten till berörda människor, på ett förhållandevis enkelt och effektivt sätt utöva tillsyn, ge råd och klara upp eventuella missförhållanden redan på ett tidigt stadium. Ute i landet upplevs socialstyrelsen som en överhet med liten kunskap om de speciella förhållanden som råder lokalt. Länsläkarnas kännedom om regionens specifika förutsättningar utgjorde en trygghetsfaktor. För att stärka den enskilde patientens ställning bör socialstyrelsens tillsyn förläggas nära människorna. Det har visat sig att det var ett misstag att ta bort länsläkarorganisationen. Länsläkarna i dag saknas av många. Gjorda misstag bör självfallet rättas till. Vi moderater föreslår därför att länsläkarorganisationen återinförs. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2. Resérvation 3 berör stadgan om enskilda vårdhem. I stadgan om enskilda vårdhem, som senast 1985 fick nya anvisningar, finns bestämmelser som diskriminerar de enskilda vårdhemmen och de patienter som föredrar detta vårdalternativ. Bl. a. sägs att svårt åldersdementa personer inte bör vårdas på enskilt vårdhem, och inte heller långvarigt kroppssjuka med stort vårdbehov eller höggradigt rörelsehindrade. Det finns, som vi moderater ser saken, inget godtagbart sakskäl som skulle utestänga dessa vårdbehövande från vård just vid enskilt vårdhem. Avgörande måste vara att de krav som ställs på landstingets vårdhem även uppfylls av det enskilda vårdhemmet. Specialregler som utestänger vissa patientgrupper från det enskilda alternativet måste tas bort. Med det stora behov inom vårdområdet som finns i dag och som vi vet växer för varje dag som går bör varje gott vårdalternativ uppmuntras i stället för att. som i det här fallet motarbetas. Det är en rättvisefråga och en fråga om valfrihet i vården att enskilda vårdhem får ta emot samma patientgrupper som landstingets egna vårdhem. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation 3. Herr talman! Den gemensamma borgerliga reservationen, reservation 8, handlar om läkares FN-tjänst. Sverige har sedan 1980 ett åtagande att rekrytera läkare och svarar för ett sjukhus i södra Libanon, UNIFIL. Åtagandet innebär för närvarande sex läkarbefattningar, vilka fordrar specialistkompetens. Det är meningen att läkarna skall upprätthålla befattningen sex månader i taget. Varje halvår sker avlösning. Dessutom besätter Sverige en stabsläkarbefattning på ett år i taget. Sverige har alltså åtagit sig att rekrytera 13 läkare per år till UNIFIL. På grund av de bestämmelser som i dag gäller beträffande läkares meritoch tjänsteårsvärdering föreligger svårigheter att klara rekrytering av läkare till FN-tjänstgöringen. Enligt reglerna för tjänsteårsrätt får utlandstjänstgöring högst ske under 90 dagar utan att meritavdrag sker. Många läkare tjänstgör av detta skäl endast två till tre månader. Detta medför naturligtvis nackdelar för sjukhuset och kan på sikt hota verksamheten. Socialstyrelsen kan efter prövning lämna dispens från 90-dagarsregeln. Enligt uppgift har alla sökande till UNIFIL hittills beviljats denna dispens, men något förhandsbeslut har i allmänhet ej gått att få. Genom osäkerheten om hur bestämmelserna tillämpas och inför risken att få meritavdrag tvekar många läkare att ta utlandstjänst längre än tre månader. De hindrande meritvärderingsreglerna bör undanröjas. Svenska läkare som söker till UNIFIL bör ges generell dispens från 90-dagarsregeln. Herr talman! Jag yrkar bifall också till reservation nr 8. I detta betänkande finns det dessutom en socialdemokratisk reservation, som berör läkarförsörjningen i bristområdena. Bristen på läkare i många glesbygdsområden är välbekant. Under förra riksmötet fattades ett beslut där socialutskottet uttalade att regeringen skulle göra en samlad översyn av problematiken kring läkarförsörjningen och förutsättningslöst överväga olika tänkbara åtgärder för att så snart som möjligt återkomma till riksdagen med förslag om åtgärder. Utskottet uttalar nu att det är anmärkningsvärt att regeringen ännu inte vidtagit dessa åtgärder. Jag yrkar avslag på reservation 5;

Herr talman! I detta betänkande, SoU 1987/88:16, finns det två reservationer som jag önskar yrka bifall till. De bär numren 4 och 8. I övrigt yrkar jag bifall till vad socialutskottet hemställer och avslag särskilt på reservation 5. För reservation 8 har det redan talats, så jag kan inskränka mig till att tillstyrka vad som har sagts och bara tillägga några ord. Det gäller alltså meritvärderingen av läkare i FN-tjänst. Sverige är ju alltid positivt till u-landsinsatser och FN-insatser. Vi är nästan alltid beredda att sända observatörer, trupp, läkare och sjukhuspersonal till områden som är i behov av sådana. I dag är det Afghanistan som är aktuellt, och det har redan uttalats positiva synpunkter på att sända observatörer dit. Det tycker jag är bra. Sverige hör ju till den lilla grupp av neutrala stater som har resurser att göra insatser på sådana här områden. Ibland tror vi nästan att vi är världsbäst på detta. Då är det väl för ynkligt att vi inte kan klara ut detta med meritoch tjänsteårsreglerna för läkare. Majoriteten hänvisar till någon utredning som började 1981 och som inte har sagt oss någonting om när den skall bli klar. Men det här är ju enkelt — det behövs bara att vi instämmer i reservation 8, så kan det snabbt bli ordning på detta och det blir lättare att rekrytera läkare, bl.a. till Libanon, som det nu närmast är fråga om. g Om reservation nr 4 är folkpartiet ensamt, även om centern har ett särskilt yttrande som antyder att man vill stödja denna reservation. Den gäller att be regeringen om ett förslag till ett återupprättat institut för folkhälsa. Om folkhälsan hade varit lika aktuell och populär när institutet en gång lades ned, hade inte den situationen uppstått, utan då hade institutet fått leva än i dag — därom är jag ganska övertygad. Socialstyrelsen, som nu sköter dessa frågor, har med åren blivit en omfattande diversehandel, som skulle må mycket bra av en mindre avknoppning, som det här delvis är fråga om. Det gäller t.ex. levnadsvanor, livslängd, kostvanor, bostadsstandard och bättre hygien. Det gäller vidare att motverka alkoholmissbruk och tobaksbruk. Det gäller sjukdomar genom för hög fettkonsumtion, sjukdomar som överförs vid sexuella kontakter, ohälsa genom dålig arbetsmiljö samt rörelseorganens felbelastningar. Det behövs en kraftsamling kring det förebyggande arbetet för hälsa och fysisk livskvalitet. Redan nu finns det ett antal enheter som skulle kunna överföras till ett institut för folkhälsa.

Genom att förebygga ohälsa, begränsa sjukdomar och öka välbefinnandet kan vi fortsätta att öka både livslängd och fysisk livskvalitet. Ett återuppväckt institut för folkhälsan kan leda och samordna verksamheten centralt och med hjälp av landsting och kommuner, folkrörelser, organisationer och enskilda skapa nya förutsättningar för en fortsatt marsch mot ett mera hälsosamt klimat för människor att leva i på alla områden. Jag tror att ett sådant institut skulle bli någonting som människor kunde se och ta på, höra och förstå bättre än de sju åtta skivor bröd som är det enda som finns kvar i folks medvetande om vilka insatser socialstyrelsen har gjort.

Herr talman! Margareta Persson och Inga Lantz har i en motion föreslagit ett särskilt informationsmaterial om transplantationsverksamheten och organdonation för en aktiv lansering inom gymnasieskolan, värnpliktsutbildningen och körkortsutbildningen. Utskottet hänvisar vid behandling av motionen till det informationsmaterial som socialstyrelsen har tagit fram med anledning av beslutet om ett nytt dödsbegrepp och till översynen av transplantationslagen samt till att utredaren enligt direktiven skall medverka till att dessa frågor tas upp till debatt. Med den motiveringen avstyrks motionen. Information kan ges på olika sätt. Den kan vara passiv eller aktiv. Passiv är den när den finns, men då förutsättningen är att människor själva skall efterfråga den. Aktiv information ges direkt till de grupper som man vill nå. Vi tror att en aktiv information till ungdomar om transplantationsfrågor är bra och nödvändig. Vi tror också att det kan vara till hjälp när det gäller att avdramatisera sådana här frågor, för vi har svårt att tala om döden — både vår egen och andras. Jag tror att det är ytterst få människor som rent spontant, utan någon påkommen anledning, skaffar den information som finns om transplantationsfrågor. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. Jag yrkar också bifall till reservation nr 7, där vi förespråkar statsbidrag till sjukvårdshuvudmännen för förebyggande verksamhet mot klamydia. Det är inte så länge sedan vi här i kammaren debatterade klamydia. Det var i samband med beslutet om att sjukdomen skulle hänföras till de veneriska sjukdomarna. Jag anser därför att det inte är nödvändigt att åter beskriva sjukdomen och dess verkningar. Dessa är säkerligen väl kända. Klamydia måste anses vara ett hot mot folkhälsan med den utbredning som sjukdomen har, främst i ungdomsgrupperna. När det gäller den här typen av sjukdomar är de förebyggande insatserna av största betydelse. Genom att klamydia förts in under smittskyddslagen har sjukvardshuvudmännen vissa lagstadgade skyldigheter vad gäller behandling och smittspårning. Men det förebyggande arbetet — det arbete som är viktigast — är inte lagstadgat. Här finns det bara rekommendationer. Därför är risken uppenbar att det förebyggande arbetet får stryka på foten för andra angelägna vårduppgifter. Det behövs därför enligt vår mening ett särskilt statsbidrag till sjukvården för uppbyggnad av en förebyggande verksamhet. Statsbidrag är den enda kvarvarande möjlighet som staten har att styra inriktningen av vården. När det gäller kostnaderna för förebyggande av klamydia kommer man på sikt att spara in på dessa många gånger om. Men vad det kommer att betyda i minskat lidande för alla dem som slipper bli sterila på grund av klamydiainfektioner går inte att mäta i kronor. I reservationen yrkar vi att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett förslag till'(statsbidrag, som bör baseras på antalet ungdomar eller yngre vuxna i åldern 16-25 år, för det är inom de grupperna som spridningen är störst. Det är alltså inget omedelbart beslut om bidragets konstruktion och storlek som vi i dag kräver. Men det är nog helt nödvändigt med statliga pengar till förebyggande verksamhet beträffande klamydia. Annars kommer även den verksamheten att underordnas landstingens ekonomi.

Herr talman! Socialstyrelsen har en synnerligen viktig roll när det gäller att främja hög kvalitet inom vård och omsorger och att vakta på en god resursanvändning inom hälsooch sjukvården, liksom inom socialtjänsten i landet. Socialstyrelsen har genomgått en stor omställning under flera år. I det budgetförslag som socialministern nu har lagt fram betonas att en precisering och konkretisering av socialstyrelsens roll och arbetsuppgifter bör ske. Arbetet är redan igångsatt. För att kunna vidta omedelbara åtgärder under hand äskas även särskilda medel. Utskottet betonar i sitt betänkande att det är synnerligen viktigt att strukturomvandlingen inom vården noggrant följs av socialstyrelsen genom tillsyn och rådgivning. Mycket viktigt är också att en god samverkan utvecklas mellan hälsooch sjukvården, socialtjänsten och hälsoskyddet. Med denna motivering yrkar jag avslag på reservationerna 1 och 2. En återkommande begäran från moderaterna om en översyn av stadgan för enskilda vårdhem bör återigen avvisas. De yrkanden som framförs är redan tillgodosedda genom att en tillsynsutredning har tillsatts av regeringen. Denna utredning har även i uppdrag att se över reglerna för enskilda sjukhem. Därmed yrkar jag avslag på reservation 3. I mom. 5 behandlas motionsförslag om ett institut för folkhälsan. Regeringen gav redan 1985 socialstyrelsen m.fl. i uppdrag att utarbeta treårsrapporter om folkhälsan. Den första av dessa har nyligen publicerats och genom en skrivelse från regeringens sammanträde i dag lämnas den nu till riksdagen. I denna skrivelse föreslår också regeringen att en hälsopolitisk arbetsgrupp bör tillsättas som rådgivande organ till den nya hälsooch sjukvårdsberedningen. Den folkpartistiska motionen bör inte föranleda någon åtgärd. Därför yrkar jag avslag på reservation 4. Beträffande läkarförsörjningen i riket har riksdagen vid sin behandling av frågan förra året påpekat att särskilda insatser måste vidtas för att undanröja förhållanden som inte kan accepteras. Detta uttalande har lett till åtgärder såväl inom hälsooch sjukvårdsberedningen som genom socialstyrelsen. Resultat av dessa åtgärder bör avvaktas. Något ytterligare initiativ från riksdagens sida bör inte beslutas i nuläget. Med detta yrkar jag avslag på utskottets formulering i berörd del under mom. 6 i hemställan och bifall till reservation 5 av Evert Svensson m.fl. De motioner där man yrkar särskilda informationsinsatser beträffande organdonationer är till vissa delar tillgodosedda genom den information som redan lämnats beträffande den nya lagstiftningen om hjärnrelaterat dödskriterium. Dessutom behandlas dessa frågor nu av den pågående transplantationsutredningen, varför jag yrkar avslag på reservation 6. Kampen mot klamydia är synnerligen angelägen och detta arbete stöds nu genom att sjukdomen räknas till de veneriska sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen. Ändringen gäller från denna månad. Det är riktigt att sjukvårdshuvudmännen belastas av kostnader i inledningsskedet, som dock måste vägas mot väsentliga hälsoekonomiska vinster i ett längre perspektiv. Frågan om ekonomisk kompensation bör i sedvanlig ordning förhandlas i de årliga s.k. Dagmarförhandlingarna mellan staten och Landstingsförbundet. Med denna motivering yrkar jag avslag på reservation 7. Beträffande motionerna om meritvärdering vid läkares FN-tjänstgöring vill jag framhålla att det pågående arbetet med en övergripande översyn av läkares meritvärdering bör avvaktas. Därmed yrkar jag avslag på reservation 8. De förslag som gäller vissa åtgärder mot läkemedelsmissbruk penetreras djupare vid uppföljningen av läkemedelsutredningens förslag, som nu remissbehandlas. Därför yrkar jag avslag på reservation 9. Sammantaget, herr talman, yrkar jag med detta bifall till utskottets hemställan i samtliga moment, med undantag av mom. 6, där jag yrkar bifall till socialdemokraternas reservation 5, samt avslag på övriga reservationer som fogats till socialutskottets betänkande 16.

Herr talman! Vi moderater är måna om att människor i Sverige får en väl fungerande hälsooch sjukvård. Brister hos den instans som har det övergripande ansvaret och brister när det gäller den regionala tillsynen borde alla vara lika måna om att rätta till så snart som möjligt. I dag råder en viss luddighet vad beträffar ansvarsområdet. Ansvaret är fördelat på väldigt många: socialdepartementet, socialstyrelsen, landstingen, särskilda beredningar och delegationer, t.ex aidsdelegationen. Vi moderater anser att en återinrättad medicinalstyrelse skulle ha en viktig funktion att fylla. Angående de enskilda vårdhemmen pågår det en tillsynsutredning. Men faktum är att de diskriminerande reglerna gäller i dag. Utredningen har många andra uppgifter att ta sig an, och den kan ta lång tid. Vi anser att det finns behov av så många vårdplatser som möjligt i Sverige, och därför bör sådana här regler som diskriminerar och stoppar upp röjas undan. Beträffande FN-läkarna hänvisas också till ett pågående arbete. Detta arbete har pågått i åtta år, och det är fullkomligt självklart att en så enkel och förnuftig åtgärd som att ta bort hinder som i dag ligger i vägen för FN-läkarnas tjänstgöring omedelbart skall vidtas.
Herr talman! Folkhälsan i vår nation är verkligen värd ett bättre öde än att handhas av en liten enklav i den stora socialstyrelsen. Den behöver ha ett eget organ som får arbeta för folket. Det skulle ge helt andra effekter än när folkhälsan sköts med lillfingret eller möjligen två fingrar på socialstyrelsen. Det är därför som vi i folkpartiet har varit angelägna om att föra fram tanken på ett institut för folkhälsan. Vad gäller läkarnas meritvärdering är det den obotfärdiges förhinder att inte vilja gå med på reservationen och att vänta på några som har jobbat sedan 1981 men som inte har sagt något om när de tänker bli färdiga. Det är inte en utredning som behövs utan några enkla regler för hur detta skall tillämpas. Nu sker tillämpningen delvis genom undantag och tillfälliga anordningar.

Herr talman! Jag vill först ta upp det som Karin Falkmer sade angående länsläkarna. Bakgrunden till länsläkarorganisationen är förankringen i den första provinsialläkarrollen, som hade ett länsledningsansvar för det då statligt organiserade provinsialläkarsystemet. När det överfördes i en samordning med landstingens akutsjukvårdsorganisation blev rollen för den förste provinsialläkaren överförd till länsläkarmyndigheten. Allteftersom utvecklingen fortsatte inom landstinget blev den mindre och mindre förknippad med ett sådant tillsynsansvar som länsläkaren då hade fått och tidigare haft som ledare för provinsialläkarsystemet. Många av de uppgifter som låg på länsläkaren har överförts och utförs kompetent av landstingen själva. Kompletteringar behöver göras. Det kan förväntas att den översyn som nu sker av smittskyddslagen till viss del kommer att klarlägga sådant som det tidigare låg på länsläkaren att bevaka, som att tydligare ge instruktion för hur smittskyddsverksamheten skall organiseras genom landstingen. Tillsynsansvaret är inskrivet i socialstyrelsens organisation. Det fanns en tid då det inte gjordes rekryteringar till tjänsterna, och det var inte bra. I den översyn av socialstyrelsen som nu sker kan emellertid förväntas att detta rättas till och resulterar i en effektiv organisation. Därför behöver inte det gamla länsläkarsystemet återinföras. Vi bör avvakta vad som kan komma ut av översynen av socialstyrelsen och då ta ställning. Karin Falkmer återkommer med moderaternas krav på ett återinrättande av gamla medicinalstyrelsen, och då måste jag vädja till er: Betänk betydelsen av samordning och samverkan mellan hälsooch sjukvård och socialtjänst! Hälsoproblem löses inte enbart genom sjukvårdsorganisationen utan i mycket hög grad också genom dess samverkan med socialtjänsten. Därför behöver samordningen i den sammanslagna socialstyrelsen finnas kvar även i framtiden. Det vore att vrida klockan tillbaka att återinrätta det specialiserade medicinalstyrelseorganet. Särregler för enskilda sjukhem hindrar inte ett fullt utnyttjande av platser på enskilda sjukhem som bedrivs med ett gott innehåll och en god kvalitet. Därför finns det ingen anledning att skilja ut det tillsynsansvar som nu utreds beträffande sjukvården. Per Arne Aglert tog upp institutet för folkhälsan. Den beskrivning av socialstyrelsen som han gjorde i sitt första inlägg blev nog inte riktigt så som han hade avsett. Det var faktiskt en nedvärdering av socialstyrelsens kvalitetsinsatser på detta område. Jag skulle vilja rekommendera talaren att läsa in den rapport som nu kommer till oss via socialstyrelsen genom regeringens skrivelse. Där kan konstateras att väldigt mycket folkhälsoarbete under årens lopp har kanaliserats, initierats och stöttats av inte minst socialstyrelsen. Den uppmanas att i framtiden ytterligare förbättra sina insatser för en samverkan med sjukvårdens huvudmän och med socialtjänsten för att de sammanlagda insatserna verkligen skall bli en spjutspets för en ökad folkhälsa. Socialstyrelsens insatser har sannerligen inte stannat vid en reklamkampanj för åtta skivor bröd. Dess insatser för prevention mot användande av tobak och alkohol är värd ett bättre betyg än det som Per Arne Aglert utdelade. Det finns därför en möjlighet att skapa mycket starka och samlade insatser för folkhälsan på det sätt som socialstyrelsen delvis redan har börjat men nu också stöttas att utveckla genom hälsooch sjukvårdsberedningen samt de propåer som kan komma genom det arbetet och socialstyrelsens egna initiativ.
Herr talman! Angående vårt förslag att återinrätta medicinalstyrelsen vill jag säga följande. Jag vill upprepa det jag har sagt om helhetssynen. Om helheten skall bli bra, måste delarna i helheten vara av god kvalitet. Genom att återinrätta medicinalstyrelsen med dess specifika kompetens och hålla en hög kvalitet på den, och samtidigt se till att hålla en hög kvalitet på socialstyrelsen, uppnår man en bättre helhet i och med att dessa båda kan samverka. Länsläkarna fungerade förut ute på det lokala planet. Det finns i dag en saknad efter dem. Vi anser därför att det är motiverat att återupprätta länsläkarorganisationen. Den kan då ha regionen eller länet som verksamhetsområde. När det gäller reglerna för de enskilda vårdhemmen skulle jag gärna vilja att Erik Janson för oss här i kammaren i kväll motiverade varför man har särregler för de patientgrupper som är mest vårdbehövande av alla. Varför skall just de vara utestängda från enskilda vårdhem, om de själva önskar den vårdformen?
Herr talman! Det var inte min mening att nedvärdera socialstyrelsen. Jag har tvärtom haft god kontakt med socialstyrelsen och sett vad den har åstadkommit. Jag ville bara påpeka att arbetet för folkhälsan endast är en liten del av socialstyrelsens arbete och att socialstyrelsen av naturliga skäl inte kan lägga den största vikten vid det. Man måste många gånger prioritera andra uppgifter. Jag gjorde ingen nedvärdering av socialstyrelsen. Däremot gjorde jag en uppvärdering av betydelsen av insatser för folkhälsan. Sådana insatser kan göras genom ett institut som samlar alla goda krafter för verksamheten på detta område. Att jag tog upp kampanjen för 6—8 skivor bröd om dagen hänger samman med att jag i veckan frågade ett antal människor för att få veta vad folk i allmänhet hade för uppfattning om vad socialstyrelsen gjort för folkhälsan. Samtliga som över huvud taget hade något svar på frågan sade: Var det inte det där att vi skulle äta 6—8 skivor bröd varje dag? Det slog igenom. Om det var av godo eller av ondo vågar jag inte uttala mig om. Så mycket annat finns inte i människors medvetande. Med ett särskilt institut för folkhälsan tror jag att man i mycket högre grad skulle kunna nå ut till människorna.

Herr talman! Risken med ett institut med en särorganisation är att det hamnar i samma situation som andra särorganiserade institut. Man känner i dag ett behov av att i högre grad samordna vissa institut med socialstyrelsen. Per Arne Aglert pläderade tidigare i den riktningen. Jag vill återigen uppmana till att studera den folkhälsorapport jag nämnde tidigare. Den visar på att samverkan mellan de institutioner som tagit fram rapporten är väl värd att utveckla. Det skulle i så fall i sig kunna bli ett institut för folkhälsan. Man kan inte särskilja kostvanor och konsumtionen av tobak och alkohol från de studier som socialstyrelsen gör av t.ex. akutsjukvården. Det rör bl.a. sjukdomar som man inom sjukvården upptäcker är relaterade till bruk av alkohol och tobak. Den erfarenhetsöverföringen kan vara svårare att göra om man har separerade, och därmed isolerade, institut som ägnar intresse åt olika frågor. Integrering är av värde i detta problemkomplex. Därför bör vi i nuläget satsa på en utveckling av dessa resurser inom socialstyrelsens ram. Nu övervägs dessa frågor inom hälsooch sjukvårdsberedningen, samtidigt som det sker en ganska skyndsam översyn av socialstyrelsens arbetsformer. Jag tror att vi har mycket nytt att vänta av den översynen, inte minst av den särskilda arbetsgrupp som nu föreslås bli knuten till hälsooch sjukvårdsberedningen just med avseende på folkhälsoarbetet. Karin Falkmer säger att länsläkarorganisationen hade möjlighet att arbeta lokalt. Det är riktigt att länsläkarna hade uppdraget att vara den yttersta lokala organisationen när de ansvarade för provinsialläkarväsendet. Men i dag är hela den organisationen integrerad i landstingens sjukvårdsorganisation. Vi har bestämt oss för att ha en bred primärvårdsorganisation som är nära knuten till hälsooch sjukvården i övrigt. Vi skall inte börja skilja dessa verksamheter från varandra igen. Det skulle vi förlora väldigt mycket på. Därför skall man inte önska tillbaka den speciella länsläkarorganisationen med provinsialläkarsystemet. Vissa av de uppgifter som länsläkarorganisationen hade, bl.a. tillsynsoch kontrollansvar, har kanske inte kunnat följas upp till alla delar av landstingen. Det skulle nämligen innebära att landstingen kontrollerade sin egen verksamhet. Man bör i den översyn som görs av socialstyrelsen särskilt beakta behovet av regionalt och lokalt tillsynsoch kontrollansvar. Vissa delar av det arbete som länsläkarna stod för förut kan behöva en översyn. Men det är inte detsamma som att man skall återinrätta länsläkarorganisationen. Det fanns skäl att ha särskilda regler i den omfattning som man hade för de enskilda sjukhemmen. Jag skall inte argumentera för dessa särskilda regler. Denna fråga får prövas i pågående översyn. Därefter skall vi gärna, i den utsträckning som det befinns vara nödvändigt, diskutera detaljer när det gäller att skilja på reglerna för privata och offentliga institutioner. Herr talman! Beträffande FN-läkarrekryteringen finns det stöd i praxis för den riktade rekryteringen av läkare till de namngivna institutionerna. Utlandstjänstgöring är inte enbart FN-tjänstgöring. Det finns annan utlandstjänstgöring. Jag känner starkt för utlandstjänstgöring i Rädda barnens, Amnesty Internationals och Röda korsets regi. Men det förekommer också att privata sjukvårdshuvudmän på spekulativt intressanta grunder bedriver kvalificerad sjukvård i många länder och till den verksamheten rekryterar svenska läkare. Jag ställer mig dock tveksam till om denna verksamhet skall ingå i vårt meriteringssystem. Därför finns det anledning att med de senaste årens erfarenheter på detta område fortsätta prövningen i den mer övergripande översynen och alltså inte särbehandla denna fråga. FN-läkarrekryteringen bör fortsätta och ha sitt stöd i den praxis som utvecklats, för vilken också läkarna har stort förtroende. Vi bör avvakta den översyn som sker, även om den hittills har tagit litet lång tid.